Herr talman! Evert Svensson och Alf Wennerfors beklagade nyss att så många miljöpartister begärt ordet i detta ärende. Det är ju självklart att vi vill ha en mångsidig belysning av vad vi anser vara ett av de svåraste problemen vid detta riksmöte. Faktiskt hörde jag Wennerfors till slut säga att debatten skall vara allsidig. Ja, just det. Själv har jag några korta kommentarer ur skattepolitisk synvinkel. Det vore beklagligt om på" Sveriges nationaldag ett beslut fattades av Sveriges riksdag att i praktiken avhända folket dess rätt att sig själv beskatta. Utskottet har i detta ärende anfört att skatteregler inom EG skiljer sig mellan länderna och att det torde ta lång tid innan en gemensam skattepolitik utformats. Detta bedömer jag som varande riktigt, men lika säker är jag på att en gemensam politik till slut kommer till stånd. Vår motion har utskottet besvarat med att riksdagen även i fortsättningen får fatta beslut om svensk skattepolitik, men på den punkten är jag pessimistisk om framtiden. Om vi av hänsyn till våra relationer till EG-länderna, som i framtiden har en gemensam skattepolitik, tvingas att fatta vissa beslut är vår rätt till självbestämmande i praktiken beskuren. Jag yrkar alltså bifall till reservation 21 under mom. 28. Ett direkt och aktuellt exempel är alkoholpolitiken. Den svenska linjen är att genom ganska hög beskattning bekämpa överdriven användning av rusdrycker. Detta har också lyckats; jämfört med ett stort antal länder inom EG har vår konsumtion minskat under senare år. Fortfarande kan man inte säga att allt är väl, men det är bättre än förr. Det är angeläget för miljöpartiet de gröna liksom för ett stort antal ledamöter i denna kammare att fortsätta en politisk linje i folkhälsans namn för en måttlig användning av alkohol; anpassningen till EG innebär en motsatt linje. Jag hörde just Evert Svensson säga att frågan skall bevakas och att det 99 räcker. I sin naiva optimism gick han så långt som att säga att Sverige vid en anpassning till EG kommer att kunna föra sin egen alkoholpolitik. Detta låter farligt, och jag yrkar bifall till reservation 4 under mom. 61.

Herr talman! Sedan jag nu under ett riksdagsår har haft tillfälle att lyssna till regeringens, men också till borgerlighetens, talesmän när de framfört sina synpunkter om EG - det gäller för övrigt både tal och skrift —, så har jag häpnat över perspektivlösheten. Vilket slags samhälle är det de tror sig främja genom anslutning till EG i allt utom försvarsoch utrikespolitik? Borde inte det vara den första frågan man ställer sig? Hur ser EG:s framtidssamhälle ut, och är det en samhällstyp som Sverige på gott och ont vill anpassa sig till? Svenska staten har faktiskt ett institut för framtidsstudier. Borde man inte åtminstone anlita detta för att försöka ge svar på frågan: Hur ser den långsiktiga utvecklingen ut? När jag läser regeringens och utrikeshandelsministerns rapporter förefaller det som om EG bara handlar om en sak, nämligen om handel och handelshinder. Om man inte har gjort Mammon till sin Gud så har man i varje fall gjort Merkurius till sin vägvisare. För en miljöpartist tycks detta vara utomordentligt tragiskt, för om Sverige skulle kunna ha en uppgift i det europeiska samarbetet så borde det vara att kritiskt granska utvecklingen både från miljöoch resurssynpunkt och från mänsklig synpunkt. För övrigt har regeringen redan genom att tillsätta Åke E Andersson som chef för framtidsstudieinstitutet sett till att ingen radikal kulturkritik kan befaras från det hållet. Om vi alltså önskar en mera långsiktig bedömning om vart den s.k. Europeiska gemenskapen —- som dock omfattar bara halva Europa, och knappt det — är på väg så måste vi söka upplysning på annat håll. Men en långsiktig bedömning är vad vi behöver. Om vi alltså inte får någon hjälp från annat håll måste vi göra våra egna bedömningar. När jag skrev detta anförande i går kväll visste jag inte att i min post i dag på morgonen skulle ligga en skrift från Institutet för framtidsstudier. Den visar bara att institutet ännu inte har tagit denna viktiga fråga på särskilt stort allvar. Det publicerar en serie uppsatser om EG och EG-anslutning och inbjuder till ett seminarium som äger rum i november. Någon ordentlig framtidsstudie har det fortfarande inte tyckt att EG-frågan är värd. Min bedömning är — och det är den förhärskande bland miljöpartister — att EG genom de omtalade friheterna för kapital, varor och tjänster, dvs. i stort sett envälde för guden penningen, kommer att utvecklas till en storkapitalismens högborg i världen med allt större produktionsenheter, alltfler transporter av varor och människor. Det är dess värre så att den utvecklingen oundvikligen leder till ökad energioch resursförbrukning. Det allra värsta med detta är att man dessutom inbillar människor att detta är framsteg och innebär ökad tillväxt. Möjligtvis är det senare sant, men då är det i så fall fråga om s.k. cancertillväxt. I söndags kväll inför Världsnaturdagen betonade Birgitta Dahl i TV att det krävs en radikal omprövning av vår livsstil, exempelvis vår transportpolitik, om vi skall ta miljömålen och resursmålen på allvar. Var finner man bland EG-byråkraterna någon som på någon punkt talar om en radikal förändring Prot. 1988/89:129 av energieller trafikpolitik? Nej, deras syfte tycks vara att med alla medel 6 juni 1989 jämna vägen för de transnationella företagen, som man föreställer sig är de som skall föra EG fram till en tätplats i konkurrensen med USA och Japan. Därför gödslar man med skattebetalarnas pengar över den s.k. avancerade industrin — exempelvis informationsteknologin — och Sverige försöker hänga med, såsom vi senare i dag skall se här i kammaren i samband med ett annat betänkande från näringsutskottet. Vi miljöpartister är skeptiska till kapprustning vare sig det gäller kanoner, rymdraketer, kärnkraftverk eller informationsteknologi. Vi vägrar att tro att detta är mänsklighetens grundläggande behov. Däremot ser vi gärna att staterna satsar på ren luft, rent vatten, giftfri föda och resurshushållning. Kort sagt, vi tror att utvecklingen inom EG går åt alldeles fel håll: storskalighet och resursslöseri inte bara skadar miljön och utarmar jorden, det leder dessutom till att människor slits ned i allt större organisationer, där de känner sig allt mindre, alltmer manipulerade och maktlösa. EG utvecklingen är inte bara ett hot mot fysiska resurser utan också mot andliga resurser och demokrati. Riksdagens majoritet är på fel väg. I stället för att överlåta alltmer av produktkontrollen till storföretagens egna laboratorier borde man skärpa den statliga kontrollen. I stället för att underlätta uppbyggnaden av internationella storföretag och konglomerat borde man bromsa sammanslagningarna och försöka slå sönder de alltför stora företagen till mindre. I stället för att underlätta samarbetet på kärnkraftsområdet borde man förbjuda all svensk kärnkraftsexport. Herr talman! Jag yrkar ånyo bifall till de 41 reservationer som miljöpartiet har stött och vill i detta sammanhang speciellt nämna reservationerna 13, 16 och 36.

Herr talman! Det finns ett koncentrationsfenomen, som vi kan observera i all samhällstillväxt: tillväxten sker inte jämnt utspridd utan genom sammandragningsspasmer, som intill en viss gräns är av godo. Många mänskliga och värdefulla aktiviteter kräver ett visst befolkningsunderlag för att kunna leva en längre tid och kanske utvecklas vidare. Men tillväxten har sitt pris och sina gränser. Både pris och gränser kan diskuteras i det oändliga, eftersom diskussionen förs utifrån helt skilda värderingar, olika kunskapsfond och från den eller de samhällssektorer som vi känner till och vill — eller inte vill — dra in i diskussionen. Vi bestämmer oss ju gärna en gång för alla för en linje som passar de egna intressena och försvarar den med alla medel. Positionerna låses, till förfång för helhetssynen. Regionalpolitiken är just en sådan sektor, som skulle behöva talesmän från många grannsektorer, t.ex. jordbruks-, sociala, miljö-, energi-, juridiska, finans-, skatteoch bidrags-, kommunikationsoch arbetsmarknadsområdena. Man kan då undra om t.ex. arbetsmarknadsutskottet har tagit någon som helst hänsyn till andra sektorer än den egna för att uttala sig om övergripande frågor, när det så tvärsäkert i sitt yttrande till utrikesutskottets betänkande nr 101 19 säger att utskottet vill understryka att Sverige inte ens med ett mycket nära samarbete med EG kommer att behöva uppge centrala värderingar. Samtidigt vill utskottet avvakta den regionalpolitiska kommitténs utredning för ett närmare ställningstagande till de regionalpolitiska frågorna. — Hör inte dessa frågor till de centrala? I ivern att oskadligförklara EG är det lätt att motsäga sig själv. Utskottet säger sig också förstå oron inför koncentrationstendenserna, men framhåller lugnande att det även föreligger regionalpolitiska risker om Sverige kommer att stå utanför integrationsarbetet. Med detta antingeneller avfärdas oron utan försök att balansera mellan problemen. Kanske skulle vi kunna hitta något svar i en kartläggning av ”de praktiska resultaten av EG-kommissionens förhandlingar med medlemsländerna om deras nationella regionalpolitik. Syftet är bl.a. att studera om regionalpolitiska företagsstöd bedöms kunna få konkurrenssnedvridande effekter och därmed inte vara tillåtna.” Svaret står i en hänvisning till den regionalpolitiska utredningen — ännu inte färdig! Nej, rädslan för koncentrationstendenserna kommer att förstora de svårigheter vi redan har med att låta hela Sverige leva. De blir inte mindre av löften om att ”utveckla och strukturanpassa de mindre utvecklade områdena inom EG och strukturomvandla regioner med föråldrad industrisektor — — — och medverka till strukturomvandling i jordbruket”. Anpassa och omvandla och utveckla — till vad? I vitboken står det klart uttryckt att den fria marknaden skall få verka fritt när det gäller lokalisering av företag och verksamheter. Vinsten skall styra, inga andra humana eller sociala värderingar. Italiens EG-minister Roberto Nigido varnar för regionalpolitiska EG effekter: ”Den ekonomiska integrationen av Italien 1870 vidgade klyftan mellan landets rika nord och den efterblivna södern, eftersom söderns kapital och arbetskraft tilläts flytta norrut okontrollerat. Samma svårigheter kan uppstå i Europa.” Ja, men det var ju 1870! kan någon invända. SIND har för Sveriges räkning gjort en utredning som pekar i samma riktning. Regionalpolitiskt kommer en EG-anpassning av dagens modell att drabba Norrland och övriga glesbygder. EG:s regionalpolitiska strukturfonder, som dras fram till försvar, kan knappast vara till tröst, då det i Sydeuropa finns betydligt fattigare områden än i Sverige som kommer att behöva merparten av det stödet. Det är dessutom inte särskilt frikostigt tilltaget: 7 miljarder ECU, dvs. 10 96 av vad de nationella regeringarna ännu får satsa på sin regionalpolitik. Herr talman! Jag hinner naturligtvis inte på sex minuter belysa regionalpolitikens EG-problem från alla de samhälleliga synpunkter som jag nämnde i inledningen. Jag vill ändå säga några ord om problemen för jordbruket, eftersom de hör så intimt samman med regionalpolitiken. Det visar sig också att jordbrukspolitiken gett upphov till några av de svåraste problemen för EG-samarbetet, eftersom varje land har velat motverka den fria marknadens mest förödande effekter för det egna jordbruket. Även här ger koncentrationen och gynnandet av den ensidigt ekonomiska lönsamheten effekter som är och säkerligen kommer att förbli svårhanterliga. ”Om Sverige skall ha ett närmare samarbete med EG”, sägs det i Prot. 1988/89:129 ESO-rapporten, ”kan det svenska jordbruket inte ha kvar nuvarande 6 juni 1989 gränsskydd.” Där föreslås alltså att det nuvarande jordbruksstödet på 13 miljarder kronor skall slopas. I en annan analys har man funnit att mjölkproduktionen skulle sjunka med 24 90 vid samordning med EG. Det kan knappast tolkas på annat sätt än att försörjningen på landsbygden försvåras, eftersom mjölken ger en dominerande del av inkomsterna. I boken ”Europa och Sverige” ifrågasätts det norrländska jordbrukets framtid om Sverige kommer med i EG. Ett annat förslag, som även det kommer att påverka vår regionalpolitik negativt, är förslaget att harmonisera de offentliga uppköpen. Det betyder att alla företag inom EG skall ha samma rätt att få offentliga uppdrag. Rent företagsekonomiska grunder — såsom principen är i dag i Sverige — skall ligga till grund för vem som väljs för uppdraget. Vi i miljöpartiet vill särskilt främja lokal och regional upphandling, bl.a. för regionalpolitisk rättvisa och för landsbygdens överlevnad. Detta visar ännu en gång hur viktigt det är att svensk regionalpolitik undantas från EG-anpassningen. Vi måste också i framtiden slå vakt om rätten att gynna svaga regioner inom Sveriges gränser! Vi får vara försiktiga så att Sverige inte blir den lilla visthusboden i ”Festung Europas” bortre regioner, varifrån man hämtar skinkor och krus med färskvatten, såsom vi själva i dag hämtar vattenkraft och skogsråvaror från landets utkanter utan att ge motsvarande värden igen. Huvudmålet för Sveriges Europasamarbete borde vara: Samarbete mellan likaberättigade folk, nationer, regioner och lokalsamhällen. EG:s fyra friheter gäller fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och människor. Jag vill påminna om att i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna fyra friheter av en helt annan dignitet nämns: yttrandefrihet och trosfrihet, friheten från fruktan och friheten från nöd. Jag vill sluta med att nämna några av EG:s identitetsskapande symboler, som inte gärna kan ha tillkommit av en slump: Som EG:s nationaldag har valts den 9 maj, den dag då koloch stålunionen presenterades för första gången. EG:s flagga har försetts med tolv stjärnor — i guld. Härmed yrkar jag bifall till miljöpartiets reservationer i EG-frågan.

Herr talman! Att de marknadsliberala partierna stöder EG-harmoniseringen kan jag förstå. Men att socialdemokraterna så har kunnat missta sig på EG:s inre marknads egentliga mål är det inte lika lätt att begripa. För inte kan de väl med berått mod vara beredda att överlämna så mycket av beslutsfattandet och makten till marknadskrafterna? Inte kan de väl med berått mod låta marknadskrafterna definiera framtiden åt oss? Hur kan man över huvud taget närma sig de tankegångar EG:s vitbok ger uttryck för: att den fria marknaden skall få ha sin gång när det gäller lokalisering av företag och verksamheter, att vinsten skall få styra, inte mänskliga eller sociala värderingar? Miljöpartiet de gröna anser att fördelningspolitik, den sociala välfärden, miljöpolitiken och de framtida målen skall formuleras utifrån andra värderingar än strikt ekonomiska. Solidaritet med natur och miljö, de ekologiska 103 systemen, och solidaritet med de människor som har det sämst skall vara vägledande.

Skall vi nu tillåta marknadskrafterna att få flytta människor till arbetstillfällen som brickor i ett spel? Det är förnedrande att vi inte har kommit längre. Vi är positiva till att människor skall få röra sig fritt och menar att det utrymme som finns för en generös arbetsinvandring skall komma alla människor till del oberoende av nationalitet och säger därför nej till en ensidig anslutning till gemensam EG-arbetsmarknad. Den fackliga oron för vad EG-harmoniseringen kommer att innebära gäller bl.a. svensk arbetsrätt och de fackliga organisationernas ställning. Oron gäller även arbetsmarknadsparternas inflytande på lönesättningen och risk för att medbestämmandelagen urholkas. I Sverige är miljöintresset stort, och miljöfrågorna har blivit viktiga. Ändå har vi bara sett början på det som måste till för att vi skall förhindra att nya skador uppkommer och för att reparera gamla synder. I EG-länderna växer också miljöintresset. Ibland har de kommit längre än vi, bl.a. när det gäller miljömärkning av varor samt sopsortering och återvinning. Men det finns alltför många exempel på hur handelsmässiga och marknadsliberala hänsyn går före miljöoch hälsoskydd när de ställs mot varandra. Vi måste bli bättre på alla områden, lära av andra länders erfarenheter, samarbeta med andra naturligtvis, och vi har heller inget emot praktiskt motiverade tekniska standardiseringar både med EG-länder och med andra länder. Men, herr talman, vi får aldrig tillåta att det blir sämre miljöskydd och sämre arbetsmiljö med en EG-harmonisering. Arbetarskyddsstyrelsen har redovisat att vi vid en EG-anpassning skulle bli tvungna att försvaga eller urholka en rad skyddsregler för svensk arbetsmiljö, bl.a. vad gäller personlig skyddsutrustning, maskinsäkerhet och lösningsmedel samt en rad nya kemiska ämnen. Visst är det synnerligen märkligt och avslöjande att WHO har klassat 208 ämnen som cancerframkallande, men EG bara 29, bl.a. inte DDT och formaldehyd. När det gäller lösningsmedel har EG bl.a. förhindrat danskarna att farlighetsklassa lösningsmedel som toulen och styren. Inte lär det vara av hänsyn till dem som arbetar med lösningsmedel! En anpassning av svenska arbetsmiljöregler till EG kan vi därför helt enkelt inte acceptera. Herr talman! Samma människor som här i kammaren eller i media uttrycker sin oro för miljöförstöring orsakad av giftiga utsläpp i luft och vatten, för trafikpolitiken och för energislöseriet bl.a., ser EG som en inte bara oundviklig utan sund och god samarbetspartner. Varför ser de inte att EG:s inre marknad med ständig jakt på nya marknader och traditionell ekonomisk tillväxt påskyndar en ekologisk kollaps? Denna marknad äter upp den tid vi egentligen måste ägna åt att genomföra de alternativ som finns och som måste leda till ett resurssnålare och skonsammare samhälle både mot människor och mot miljö. det är vi, inte de, som skall ge de ramarna och formulera styrmedlen. Jag har trott att 1960-talets flyttlasspolitik aldrig skulle behöva upprepas. Jag har trott att decentralisering och utlokalisering har haft en klar politisk Herr talman! Jag yrkar bifall till miljöpartiet de grönas 41 reservationer — Prot. 1988/89:129 och i detta sammanhang speciellt reservationerna 19 och 24. 6 juni 1989
Herr talman! Det har i några inlägg i dagens debatt gjorts uttalanden om att utskottet skulle rekommendera riksdagen att ansluta sig till formuleringarna i EG:s vitbok. Den senaste talaren uttalade förvåning över att socialdemokraterna kan ansluta sig till dessa. Det är ett missförstånd eller beror på okunnighet. I utskottsbetänkandet står att EG:s vitbok är ett internt dokument för EG:s medlemmar. Riksdagen lägger sig inte i vad det står i detta dokument. Vi säger uttryckligen ifrån att utskottet saknar anledning att uttala sig om detta rent interna EG-dokument. Det finns ingen rekommendation från utrikesutskottet om att riksdagen skall anta någonting av det som står i EG:s vitbok.
Herr talman! Samtidigt är det så, Stig Alemyr, att vitbokens 312 regler utgör förutsättningen för att EG skall kunna genomföra den inre marknaden. I och med detta uttalande förstår jag att man har backat en hel del på det från socialdemokratiskt håll.
Herr talman! Vi har över huvud taget inte backat. De många paragraferna i EG:s vitbok, det interna EG-dokumentet, tar vi varken avstånd från eller ansluter oss till. De handlar om EG:s interna utveckling av den gemensamma inre marknaden. Vi har inte bett att få vara med i denna marknad. Vi har inte sökt medlemskap i EG. Vad vi har talat om är nära anslutning i övrigt och samordning med EG:s regelsystem. Men vi har inte sagt ett dugg om att vi skulle ansluta oss till vad som står i vitboken.
Herr talman! Av de dokument som finns och de uttalanden som t.ex. Jacques Delors har gjort framgår det samtidigt med all tydlighet att förutsättningen för en harmonisering till EG:s inre marknad är att de här reglerna genomförs. Annars faller hela idén.

Herr talman! Det är självklart att många av oss tar till orda i en debatt om EG. Det är ju en fråga som berör alla områden av det svenska samhället, och vi vill särskilt framhålla att vad som nu diskuterats är viktigt för alla. Det är en omvälvning i hela samhället. Mitt korta anförande skall beröra reservationerna 18, 20 och i någon mån 42. Som jag kan se, har den nya utlänningslagen tillkommit med tydliga anpassningsambitioner till EG och då framför allt till TREVI, en samarbetsorganisation för de 12 EG-länderna. TREVI arbetar mot terrorism, droger och illegal invandring. Det låter ju bra, men när det gäller invandrare och framför allt flyktingar 105 Prot. 1988/89:129 = beror det ju på vilken lag invandringen blir illegal inför. Den som i Sverige före den nya utlänningslagens tillkomst var en legal asylsökande flykting är nu på väg att bli en illegal genom 9 kap. 2 §i den nya lagen, den paragraf som behandlar flygbolags och rederiers kostnadsansvar. I ett flertal länder har detta kostnadsansvar redan en tid varit lag. På detta sätt stänger vi gränserna mot utomeuropeiska flyktingar och har fritt folkutbyte enbart med EG-länder och de EG-harmoniserade länderna. I TREVI-samarbetet mellan de 12 EG-länderna, där vår civilminister deltog i en konferens den 12 maj i år, har också vissa frågor på immigrationsområdet plats på dagordningen. Det hänger samman med genomförandet av den inre marknaden 1992. En av frågorna som har diskuterats av TREVI är regler och sanktioner för transportörerna, för att hindra och minska transporterna av personer som inte äger de rätta resedokumenten. Schengengruppen — Benelux, Frankrike, Västtyskland och åsiktsmässigt även Italien — arbetar också för att få gemensamma regler. Det är inget ont i sig, men kombinerat med sanktioner mot transportörerna söker man förhindra asylsökande och göra deras ankomst till dessa länder så svår som möjligt. En mur skall byggas runt Schengenländerna, precis på samma sätt som föreslås i den nya utlänningslagen när det gäller Sverige. Så några ord om en annan reservation. Vi har inte alls nått ända fram i fråga om jämlikhet, men vi är en bra bit på väg i rätt riktning i Sverige. Och då får vi se att svensk könskvotering inte är förenlig med EG-reglerna för den inre marknaden. I Sverige finns det från vissa grupper förslag om att ytterligare öka könskvoteringen. Inom EG-länderna ökar löneklyftorna mellan kvinnor och män. En kvinnlig forskare, som nu är placerad i Haag, skall studera detta. Klyftorna ökar för övrigt nu en del i Sverige också, men här har vi oerhört mycket mera lika löner än vad man har ute i Europa. Så miljöpartiet är också av jämlikhetsskäl mot en EG-harmonisering över hela linjen. När det gäller socialförsäkring, pensioner och föräldraförsäkring ser vi stora svårigheter inför framtiden. Genom en föredragning i socialförsäkringsutskottet fick vi en del god information, och ytterligare något fick jag ta del av vid en frågestund den 26 maj. Men direkt enklare tedde sig inte problemen. Det är helt klart att socialdepartementet ännu har stora svårigheter att brottas med när det gäller gästarbetare i vårt land och svenskar i andra länder vad beträffar pensioner, sjukförsäkring och föräldraförsäkring. Detta kommer miljöpartiet tillbaka till, allteftersom vi erhåller den nya information som vi blivit lovade. Jag yrkar naturligtvis bifall till alla miljöpartiets reservationer, inte bara de tre som jag nämnde i början.

Fru talman! Mitt anförande kommer i dag att vara flexibelt. Jag har lyssnat e Fopalskanuegrör på alla tidigare talare, och man kan säga att det blir en viss EG-anpassning av Sonen det jag nu kommer att säga. Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 16, 17, 19 och 22. Det jag här vill säga är: Tänk globalt, men handla lokalt! Man säger att vi i miljöpartiet är emot många saker, men jag skulle i stället vilja säga att vi är för. Vi är för en global fredspolitik och militär nedrustning, en god miljö för alla och en kärnkraftsavveckling. Vi är för ett internationellt samarbete på alla plan, konsumentskydd och lokal upphandling. Vi i miljöpartiet vill inte bara begränsa oss till de tolv staterna inom EG — det känns ”EG-oistiskt”. Vi säger ja till hela Europa och hela världen. Det behövs här ett upplysningsarbete. Vad innebär EG-harmoniseringen eller den smygande anpassningen? Det har startats ett riksupprop som nu fått förgreningar ute i landet. I Västernorrland, det län jag kommer ifrån, har vi börjat arbeta för att över partigränserna och mellan fackföreningarna och miljörörelserna ta in mer fakta till ett EG-alternativ. Detta sker inte bara för att vi skall kunna vara emot, utan också för att vi skall kunna vara för någonting. Vi i miljöpartiet anser att det är oerhört viktigt att tänka efter före och att tänka litet längre. Jag tänker då göra reklam för en bok som heter Tzenk lidt lengere, av Jens-Peter Bonde. Han har som dansk erfarenhet av EG parlamentet, där han varit i tio år. Han påpekar i boken — och det är här fråga om konkreta exempel — att om man anpassar sig för mycket till EG, kommer bankanställda att upptäcka att deras bank blir uppköpt och forskare att upptäcka att det blir svårare att få forskningsmedel om de inte samarbetar med ett universitet i Kiel eller Lyon. Kulturarbetare, musiker, komponister och andra skapande kulturmänniskor kommer att upptäcka att regler om rättigheter nu är en ”grönbok” i Bryssel. Jens-Peter Bonde ger många exempel. Han säger bl.a. att om minimireglerna i praktiken blir maximiregler, dvs. att det blir lägsta arbetsmiljönorm, lägsta lön osv., skulle exempelvis byggandet av bron över Stora Bält ske på följande sätt. Projektet skulle kunna utföras av den billigaste entreprenören, t.ex. en tysk eller fransk ingenjörsfirma, med billigaste möjliga arbetskraft, t.ex. från Portugal, och i enlighet med den grekiska arbetsmiljölagstiftningen och den brittiska sociallagstiftningen. På detta vis skulle man alltså kunna använda sig av minimiregler. Detta är en varning för oss i Sverige om vi tänker anpassa oss till dessa minimiregler. Jag rekommenderar boken som upplysning och information i tjänsten. Det har i debatten sagts många kloka ord. Vi står i dag inför överlevnadsproblem. Det är fråga om kärnvapen, militära rustningar, de stora miljöproblemen, skuldproblemen, exploateringen av u-ländernas folk och världssvälten. Vi i miljöpartiet anser att det är helt fel att begränsa dessa frågor till EG. Tänk globalt, men handla lokalt! Minska antalet transporter och öka den lokala upphandlingen! Se till att människorna i u-länderna blir självförsörjande och producerar sin egen mat. 107 Prot. 1988/89:129 Varför skall vi köpa protein till våra grisar medan dessa människor inte har mat för dagen? Roy Ottosson kommer i sitt anförande att redogöra för kommunikationsfrågorna. Vi i miljöpartiet anser att det är mycket viktigt att vi nu tar tag i dessa frågor. Om vi inte gör någonting de närmaste tre åren, då vet inte jag vad som kommer att hända med miljöproblemen. Gudrun Schyman tog i sitt anförande upp frågan om kvotering av kvinnor. Hon sade: Hur kommer det att gå för oss kvinnor om vi blir EG-anpassade? Vi vet att den s.k. skuggregeringen innehåller två kvinnor bland alla män. Jag vill ställa frågan: Hur går det med kvotering i politiska församlingar och detta med varannan damernas, som vi så vackert talar om i Sverige? Hur skall vi över huvud taget få makt och inflytande över vår närmiljö och vårt arbete? Hur skall vi kunna bevara livskraften i Sverige, och hur skall vi kunna bevara livskraften i Norrland? Vi norrlänningar vill vara världsmedborgare, vi vill inte begränsa oss till att bli Europamedborgare. Jag hörde till min fasa i utbildningsutskottet att man höll på att utarbeta en historik där man talade om Europamedborgare. Vad är detta för begränsning? Jag vill vara världsmedborgare och ställa mig bakom de solidariteter vi i miljöpartiet arbetar för — solidariteten med miljön, de svältande i tredje världen, människor i vårt eget land och djur och natur. Tack för ordet.
Fru talman! Transportpolitiken är en av hörnstenarna i EG-arbetet, men den har inte på långt när givit upphov till samma debatt som t.ex. jordbrukspolitiken eller säkerhetspolitiken. Det kan möjligen bero på att EG:s transportpolitik till en början inriktades mot att få bort onödigt krångel vid gränsöverskridande transporter, vilket är något som få torde ha något emot. Men numera omfattar EG:s transportpolitik inte bara regler och bestämmelser för gränsöverskridande trafik, utan också utseendet av hela infrastrukturen för transporter liksom även transportpolitikens allmänna inriktning. Därmed får EG:s transportpolitik betydande konsekvenser för bl.a. regionalpolitiken, miljön och trafiksäkerheten. Som säkert många av er redan vet bidrar EG-kommissionen årligen med miljontals kronor till Scandinavian Link-gruppens verksamhet. ScanLinkgruppen pläderar som bekant för en obruten motorväg från Oslo till Hamburg, inkl. en Öresundsbro och en Femerbro. Skulle detta förverkligas kommer miljöskadorna i norra Europa att förvärras rejält. Det är här fråga om försurning, skogsskador och havsskador. Ett förverkligande skulle dessutom driva fram en ökad energianvändning och en tilltagande växthuseffekt osv. Därtill skulle andra miljövänliga transportsystem, främst eldriven järnväg och kustsjöfart, missgynnas. Därigenom skulle möjligheterna till ett verkligt miljövänligt europeiskt transportsystem urholkas. Detta är ett exempel på vad som menas med EG:s transportpolitik i vad gäller infrastrukturen. Ett annat exempel är den planerade motorvägstunneln genom Alperna och ytterligare ett är biltågstunneln som nu byggs under Engelska kanalen. Sammantaget är detta en transportpolitik för en kraftigt ökad biltrafik, utan att någon större hänsyn tagits till miljö, trafiksäkerhet och energianvändning. EG:s transportpolitik innebär också att ett fåtal större städer kommer att få väsentligt förbättrade kommunikationer än övriga städer. Detta kommer = Prot. 1988 tim eller mer, och utgör egentligen en förlängning av flygtrafiken på marken. Skälet synes vara att den snabba flygtrafikökningen har korkat igen flygplatserna så till den milda grad, att framkomligheten blivit verkligt dålig på många håll. Denna nya transportstruktur innebär en ökad centralisering, eftersom ett krympande antal städer har de bästa kommunikationerna. Detta innebär också att mer glesbefolkade regioner utarmas i ökande takt. Detta är naturligtvis oacceptabelt ur grön synvinkel och utgör också ett av de starkaste argumenten när de gröna partierna i Europa kritiserar EG:s transportpolitik. I det betänkande vi har att ta ställning till i dag finns tre miljöpartireservationer som berör transportpolitiken. Det är nr 30, 31 och 32, som jag först vill yrka bifall till. Reservation 30 avser trafikpolitikens inriktning, och denna reservation har jag redan motiverat. Reservationerna 31 och 32 handlar om lastbilstransporter. I reservation 32 slår vi specifikt ner på det s.k. bärighetsprogrammet. Bärighetsprogrammet är en gigantisk statlig investering i främst broar som syftar till att öka den högsta tillåtna totalvikten för lastbilar till 60 ton, vilket skall vara möjligt att genomföra senast 1995. Det rör sig om drygt en halv miljard kronor om året, och totalt blir det minst 4 miljarder i den nu pågående etappen. Motivet till detta bärighetsprogram uppges vara att man därigenom vill anpassa svenska vägar till EG:s boggitryck. Men mig veterligen finns det inget land i EG som tillåter 60 tons lastbilar. Följden av denna svenska ”harmonisering” — om man kan kalla det en harmonisering — av vägnätet blir följaktligen att EG:s lastbilar får fritt fram i Sverige, men att svenska 60-tonsekipage inte släpps in i EG. Att tillåta 60-tons lastbilar får samtidigt förödande konsekvenser för såväl järnvägstrafiken som vägnätet inom Sverige. Denna ”EG-harmonisering” blir sannolikt den definitiva dödsstöten för inlandsbanan och flera tvärbanor i Norrland, samtidigt som vägarna mellan 60-tonsbroarna körs sönder allt snabbare. Skogslänen, som lurats tro att bärighetsprogrammet är till deras fördel, tvingas uppleva hur transporterna urholkas och förfaller. Miljöpartiet de gröna säger bestämt nej till en sådan utveckling. Därför vill jag än en gång yrka bifall speciellt till reservation 32. Jag hoppas att vpk också kommer att ansluta sig till den vid den kommande voteringen. Fru talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till alla övriga reservationer där miljöpartiet de gröna finns med.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka talmannen för den lilla nationalsymbolen som låg på våra bänkar och som nu pryder mitt ena kavajslag. Jag bär flaggan inte bara med tanke på dagens betydelse, utan också som ett tecken på instämmande i talmannens hälsningsanförande. Han sade att den goda nationalismen på ett naturligt sätt går att förena med internationalism. Jag vill också understryka talmannens påpekande att ingen skall hindras 109 Prot. 1988/89:129 från att tala om det som angår honom eller henne. Det är just det vi håller på med här. Ett tag föresvävade det mig att talmannen hade tänkt på ett citat av Paul Valéry, men jag insåg genast misstaget. Paul Valéry är upphovsmannen till en definition på politik som lyder: politik är konsten att hindra människorna från att lägga sig i det som angår dem. Miljöpartiets syn på utrikesutskottets betänkande är att det i stor utsträckning handlar om hur vi skall kunna bevara den höga grad av demokrati som vi har uppnått i vårt land och hur vi skall kunna låta medborgarnas åsikter komma till så fullt uttryck som möjligt. Nu över till reservation 34 om radio och TV, till vilken jag yrkar bifall. EG-harmoniseringen av mediepolitiken har såväl i EG-länderna som i Sverige redan väckt protester. Detta gäller inte minst i Frankrike, där 450 kulturarbetare, mest filmskapare, har undertecknat ett upprop med anledning av de följder massmediepolitiken för med sig inom EG. Frankrikes nya, unga filmgeneration vädjar faktiskt till sin president, Mitterrand, om ett kulturellt gränsskydd. Även holländarna går emot den s.k. harmoniseringen inom Gemenskapen, och kämpar för rätten att hävda nationell TV-politik till skydd för landets särart. I Danmark har det t.o.m. väckts frågor om att resa veto mot den kulturpolitik som bedrivs i kommissionens anda. Den nationella särarten anses också där hotad. Den principiella danska inställningen i vissa grupperingar är att EG inte skall blanda sig i de enskilda ländernas kulturpolitik, då kulturområdet inte ingår i Rom-traktaten. Det gäller i det här fallet ett direktivförslag som går ut på att nationella TV-stationer skall åläggas att sända minst 50 76 europeiskt producerat material. I Sverige finns vissa risker för att de kulturpolitiska mål som en enig riksdag ställt sig bakom kan komma att naggas i kanten. När det gäller det s.k. direktivet, framtaget inom EG och rörande reklam i TV, anges som huvudsyfte med lagstiftningen att speciellt reklam-TV-sändningar skall tillåtas och kunna tas emot och vidarebefordras fritt mellan medlemsländerna. Etersignaler betraktas lika utbytbara som varor och tjänster och skall alltså kunna röra sig fritt över gränserna. Därmed riskerar man att komma i konflikt med särskilt ett av de åtta kulturpolitiska målen, nämligen att kunna motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet. EG-länderna har i allmänhet en kulturinstrumentell syn, där kulturpolitiken framför allt skall tjäna kulturindustriell och teknisk utveckling, medan man i de nordiska länderna låter kulturpolitiken handla om kulturyttringar i sig. Det kan röra sig om gestaltningar eller om att medborgarna själva får chans att delta, vilket ofta sker utifrån ett folkrörelseperspektiv. Den konvention som tagits fram inom Europarådets ram och som ratificerades av den svenska regeringen den 5 maj är än så länge gynnsam vad gäller att skydda den svenska särarten. Men med tillämpning av EG:s mediepolitik riskerar vårt land att påtvingas oönskad reklam, vilket dessutom kan leda till att utbudet av nordiska TV-program minskar.

Fru talman! Det har varit en lång debatt, och många har tyckt att den har 6 juni 1989 varit onödig och dessutom onödigt lång. Det tycker däremot inte jag, eftersom jag anser att vi genom denna debatt har fått fram en hel del klargöranden som tidigare har varit svåra att få fram. Man kan nu förstå att socialdemokraterna i viss mån backar när det gäller anpassningen, och utskottets ordförande antydde att anpassningen inte skulle bli så total som tidigare har framhållits. Då är det ganska märkvärdigt att det samtidigt har varit så svårt att få fram handlingar som rör EG-anpassningen. Varför har man hemlighållit en mängd information, om det inte är fråga om att vi skall anpassa oss på andra områden än just dem där vi själva tycker att en anpassning skulle vara bra och områden där vi anser att EG har bättre krav än vad vi själva har? I stället för att i allt försöka anpassa sig till EG bör Sverige, som miljöpartiet de gröna anfört, arbeta för en ökad samverkan mellan de nordiska länderna. Ett sådant samarbete är en betydligt bättre plattform för ett ökat solidariskt samarbete med u-länderna. Om de fattiga länderna över huvud taget skall få utvecklingsmöjligheter måste vi i handling visa att vi bryr oss. Då kan vi inte till varje pris värna om tillväxtidealen, utan då måste vi sträva efter en rättvis fördelning av jordens resurser. Vi får inte göra alltför stora intrång i naturens ordning. I dag har vi stora möjligheter att gå in i livets kärna. Gentekniken ger otroliga möjligheter. Rätt använt kan kanske en del av detta kunnande vara till mänsklighetens fromma, men fel använt kan det ge upphov till bl.a. rashygien, med oanade konsekvenser som följd. Genforskningen ger nya biologiska maktmedel att styra med. Dessa nya kunskaper har överrumplat oss, och de har tagits i bruk långt innan vi tagit ställning till de etiska konsekvenserna av deras tillämpning. Utrikesminister Sten Andersson uttryckte häromdagen sin oro över det hot som genmanipulationen utgör för tredje världen. Det är bra att utrikesministern belyser frågan. Det vore bra om övriga i regeringen också insåg faran och tog ställning till om det över huvud taget går att bedriva solidaritetspolitik med de fattiga länderna vid ett medlemskap i EG eller ens vid en anpassning. Vad är det då som kan bli fel? Sverige har i dag ingen lagstiftning som reglerar användningen av bioteknik eller genetiskt modifierat material. Miljöpartiet de gröna anser att det är hög tid att Sverige formulerar en strategi för hanteringen av biotekniken utifrån etiska, sociala och miljömässiga normer. Fru talman! Miljöpartiet de gröna kan inte acceptera den syn som EG-kommissionen har uttalat när man utifrån kommersiella aspekter har utarbetat direktiv för patentering av liv och därmed också uttalat att industrins regelverk bör gälla också för det europeiska jordbruket då det numera är att betrakta som en industri. I EG:s förslag finns inga hinder för patent på levande varelser eller på processer varmed levande varelser tillverkas eller förändras. Att tillåta patent på växter och djur öppnar möjligheter för bl.a. multinationella företag. Några få företag kan genom detta helt kontrollera livsmedelstillverkningen i världen, vilket kan komma 111 att slå hårt mot de fattiga länderna. EG-kommissionens skrivelse utesluter inte heller patent på människor, eftersom det inte finns någon juridisk spärr mot ingrepp i könsceller. Skall vi vid en EG-anpassning också acceptera att patent kan tas på själva livet? Borde vi inte först ha fastslagit de etiska regler som vi anser skall gälla! Är det i stället så att etiska regler inte längre är viktiga för oss, utan lönsamhetsaspekterna skall råda? Det tycks i alla fall vara helt klart att det är lönsamheten och industriintressena som styr vår integration med Västeuropa. Riksdagen bör därför uttala att till dess att Sverige fastställt eller lagstiftat om de regler som vi vill skall gälla för bioteknik och genteknik, kan en anpassning till EG:s värderingar inom det gentekniska området inte bli aktuellt. Fru talman! Härmed vill jag yrka bifall till reservation nr 29, som miljöpartiet har avgivit gemensamt med centern och vpk, och även till övriga miljöpartireservationer.

Fru talman! Vi har i dag fått ta del av miljöpartiets största politiska manifestation under dess första riksdagsår när det har 14, 15 eller kanske rent av 16 av sina 20 ledamöter uppe i kammardebatten. Jag vill på intet vis ifrågasätta deras självklara rätt att göra denna manifestation. Jag ställer mig dock frågan vad det är som de gör denna manifestation emot. Är det mot den pågående miljöförstöringen i världen, mot den globala miljöfara som vi ser på olika håll eller mot förtrycket i Östeuropa, som i sin tur leder till en omfattande miljöförstöring? Är denna gigantiska manifestation föranledd av all den ondska, diktatur och allt det förtryck som finns runt om i världen? Nej, det är talet om och tanken på att Sverige skall delta i fria demokratiska nationers frivilliga samverkan. Tanken på detta samarbete har föranlett denna exempellösa manifestation. Jag tycker inte att det finns något som ger en bättre bild av vad miljöpartiet har hunnit bli under det år det har varit i denna riksdag. Miljöpartiet har konverterats till att bli ett anti-Europaparti. Europafrågan dominerar varje politisk fråga som detta partis företrädare engagerar sig i. T.o.m. i debatter om Eritrea eller Balticum har man använt fattiga förtryckta folks lidanden som ett slagträ mot tanken på att vi svenskar tillsammans med andra européer skall samarbeta frivilligt. Det är frapperande att detta sker i en tid då den europeiska identiteten håller på att stärkas till förmån för frigörelsen i östeuropa, men också till förmån för samarbetet i hela Europa. Man säger sig vara ett Europaparti, med hänvisning till att man är ett anti-EG-parti. Det är inte rätt, eftersom det som har utlöst vår debatt här i dag om Europa, det som utlöser diskussion i EFTA-länderna och som utlöser en gigantisk och omfattande diskussion i Östeuropa är den dynamiska drivkraft som EG-samarbetet utövar på det samlade europeiska samarbetet. Denna går miljöpartiet emot. Miljöpartiet ser på fullt allvar en mardröm där andra ser visioner om människors frivilliga samverkan och om vår gemensamma framtid. Ett europeiskt samarbete utan Europeiska gemenskapen är en omöjlighet. Det innebär i praktiken att man också säger nej till europeiskt samarbete, så som vi ser det växa fram. Man gör detta i skenet av att man slår vakt om svensk — Prot. 1988/89:129 suveränitet. Det är i själva verket statens suveränitet över medborgarna som 6 juni 1989 man slår vakt om i rädslan för att medborgarnas frivilliga samverkan över gränserna skall kunna utvecklas till ett samhälle som man inte själv har räknat med. Det drabbar studenter som skulle vilja läsa i olika delar av Europa och familjer som skulle vilja köpa italienska kylskåp, engelska barnkläder eller italiensk spagetti. Varför skall det vara dyrare bara för att miljöpartiet vill ha gränser? Varför skall inte konsumenterna kunna få välja olika varor? Det drabbar försäkringstagarna och arbetstagarna. Det drabbar oss i en mängd olika egenskaper, eftersom den politik som miljöpartiet fört fram här innebär att man skall beskära människors möjlighet att välja från det utbud som det europeiska samarbetet ger. Fru talman! Miljöpartiets bild av Europeiska gemenskapen är patetisk. Den påminner på något sätt om Bröderna Grimms sagor. Det är ingen måtta på eländet. Beskattningsrätten kommer att upplösas, glesbygden kommer att tömmas, livsmedlen kommer i princip att bli förgiftade, trafiksystemet kommer att urarta och miljön kommer att förstöras. Man har t.o.m. sagt här att människor inte skall ha råd att köpa tidningar. Det finns inget citat med negativt tonfall mot den europeiska samarbetsprocessen som miljöpartisterna inte kan använda i den interna debatten. Å andra sidan har de i dag inte heller anfört något citat från det som sagts av alla dem som ser det europeiska samarbetet som en möjlighet. Mitterand, Thatcher, Schläter, Gonzalez och Kohl är alla ledare som är i färd med att förråda sina resp. länder och uppge sin suveränitet. Det finns en konspiration av hänsynslösa politiker, samvetslösa affärsmän och aningslösa människor som skall skapa en superstat där allting bara skall bli värre och värre. Man tror faktiskt att Europas folk, 320 miljoner människor, frivilligt skulle vilja välja denna vrångbild värdig Bröderna Grimms värsta sagor. Fru talman! Jag tycker att det har framgått av dagens debatt att den bild som miljöpartiet har av Europa visar att miljöpartiet inte är något seriöst parti. Med den verklighetsbilden kan man inte vara något annat än ett reaktionärt parti i dess enda egentliga bemärkelse. Det är vad miljöpartiet har blivit efter ett år.

Fru talman! Det är väl dags för ett litet tillrättaläggande här. Vad vi från miljöpartiet de gröna har sagt här i dag är att vi är för ett bredare samarbete än bara med EG-länderna. Vi har också talat om att vi självfallet är för frivillig samverkan i goda syften. Vem skulle inte vara det? Däremot har vi, hoppas jag, också gjort klart att vi är emot samarbete under överstatliga organ i form av en EG-kommission och under en EG-domstol. Fru talman! Faktum är att det på område efter område finns uppenbara risker för försämringar. Det har vi, tycker jag — framför allt Per Gahrton — lyckats dokumentera bl.a. med hjälp av olika handlingar från svenska myndigheter. När vi sedan fick handlingarna i regeringens version var de visserligen inte riktigt likadant utformade. Det hade fallit bort en del fakta.

Om man läser EG:s egna rapporter kommer det också att framgå att man under en övergångstid räknar med att det blir företagsnedläggelser, att det är självklart att mängder av småjordbruk kommer att tvingas att läggas ned och att arbetslösheten kommer att öka ytterligare. Den är ju redan, som vi vet, tyvärr mycket hög i EG-länderna, framför allt i en del av dem. Fru talman! Att det blir sämre, det vet vi. Att det därefter blir bättre finns det de som hoppas på. Då är det frågan om för vem det blir bättre, när det blir bättre och hur det går för de andra. Det finns en rad människor med låga inkomster som vi i alla fall inte kan se att det kommer att bli bättre för under överskådlig tid. Det finns olika utsagor om hur det kommer att gå för miljön och naturresurserna. Det råder dock inget tvivel om att det med säkerhet skulle vara bättre om man gick in för att ett land inte skulle behöva pruta på sina normer, som det nu gäller.

Fru talman!

Om människor själva får avgöra vilka produkter de skall köpa, kommer de bara att köpa de sämsta. Det är budskapet vi fick alldeles nyss här -”vi vet att det kommer att bli sämre”. Men saken är ju den att i de länder där man har haft fri handel och fri samvaro mellan människorna har det blivit bättre, inte bara när det gäller miljön utan även när det gäller välfärden och en mängd andra områden. Jag undrar om ni verkligen tror på er egen skräckbild av den europeiska gemenskapen, om ni tror att politikerna i Europa, som är demokratiskt valda, är så hänsynslösa och skrupelfria att de är ute efter att göra det sämre och att de sitter och funderar på hur de skall göra miljön, trafiken och välfärden sämre för människorna. Det är det som är er naiva tro och som därmed gör er isolerade från verkligheten. Tror ni verkligen att de liv människor lever i Västeuropa i dag är så usla och dåliga, att varje form av harmonisering leder till det elände ni har beskrivit här i dag? Tror ni det? Då är ni isolerade från människorna i Sverige och från alla de människor i Europa som ser en möjlighet och en vision i denna fredliga samverkan. Varför vänder ni inte er ilska mot det elände som de slutna gränserna och förtrycket ger, det elände som avsaknaden av möjlighet för människor att bosätta sig var de vill ger? Varför säger ni inte rakt ut till Sveriges ungdom: Det som ni kan finna i vår politik är möjligtvis en dans kring det slutna Prot. 1988/89:129 lokalsamhällets guldkalv. Men hos oss kan ni inte finna en politik som ger er — 6 juni 1989 en möjlighet att resa ut, arbeta, studera, att vara medborgare i ett Europa. Det är detta som ni på punkt efter punkt går emot, därför att ni tror att samarbetet med de europeiska folken kommer att göra det sämre och sämre. Detta är en parodi värdig Monty Python.

Fru talman! Uppenbarligen hör inte Gunnar Hökmark vad jag säger. Jag hoppas att andra ledamöter gör det. Vi har gång på gång sagt här i talarstolen i dag att vi är för alla de typer av fördjupat samarbete som ger framsteg, som inte innehåller risker för liv, hälsa, miljö, arbetsmiljö osv. — jag skall inte ta upp tiden med att räkna upp hela listan. Ni har hört den. Ni kan läsa den. Där ingen part förlorar på samarbetet är det väl självklart för alla människor att man skall samarbeta och att det samarbetet skall vara frivilligt. Gunnar Hökmark talade gång på gång om människorna, de många människorna. Men det är ju inte de många människornas frivilliga samarbete det gäller i ”Festung Europa”. Det är det faktiskt inte. Det är ett storskaligt samarbete på ett fåtals villkor. Det är en väldig skillnad. Gunnar Hökmark talade också om de slutna gränserna och att vår ilska borde riktas mot det förtryck och de minskade chanser till samarbete de utgör. Visst är det så! Visst är det värdefullt att det nu faktiskt ser ut som om de gränserna skulle öppnas. Men vi tror också att det då är viktigt att vi behåller vår neutrala position och inte går in i en fästning, där man bygger upp murar mot omvärlden. En anledning till att frågan om EG-anpassning har blivit så dramatisk är just att EG:s inre marknad har murar mot omvärlden, murar som vi inte vill veta av. Som Eva Goéös sade från talarstolen för en stund sedan, det gäller för oss inte bara Europa utan hela världen. Men man skall börja någonstans. För oss är det naturliga steget först och främst Norden — där borde vi alla vara eniga. Vi vill dessutom vara kvar i EFTA-samarbetet. Vi vill inte att det bara blir ett samarbete med EG, utan också med resten av Europa. Vi vill hela tiden hålla en öppen och samarbetsvillig attityd mot u-länderna — för ett samarbete på lika villkor, fru talman, inte på EG:s villkor.

Fru talman! Det senaste som sades här var intressant. Helt plötsligt säger sig nämligen miljöpartiets företrädare vara för allt samarbete som inte innebär risker för människors liv och hälsa och allt som inte någon förlorar på. Det är just detta som det europeiska samarbetet syftar till. Det är på det sättet som olika regler byggs upp och som grunden har lagts. Och det har förklarats att undantag skall göras för de länder som kommit längre när det gäller att garantera liv, hälsa eller den nationella moralen, om man skall använda den typen av inriktning. Det är just genom att det är fråga om ett frivilligt samarbete som det finns en säkerhet för att alla parter vinner på det. Och det är just på grund av att det är frivilligt som det stöds av den absoluta majoriteten av Europas folk utom av alternativister i Berlin, anarkosyndikalister, syndikalister och gröna av 115 Prot. 1988/89:129 diverse schatteringar. Människor ser nämligen möjligheterna i detta samar bete. Men ni miljöpartister ser bara försämringar. Därmed avslöjar ni en paradox. Samtidigt som ni säger er vara företrädare för lokalsamhället är ni ju i själva verket de främsta tillskyndarna av den centraliserade välfärdsstatens kontroll av vartenda livsmedel och varenda del i människors vardag. Ni tror att så fort man tar bort någon reglering blir det sämre. Jag kan emellertid lova er att de människor i Sverige som lever i Europa och inte är isolerade i den politiska sektens självuppmuntran ser inte ett Europa som är så uselt och så dåligt att maten blir förgiftad därför att detta samarbete påbörjas. Dessa människor ser i stället något annat i den möjlighet som människors frivilliga samverkan över gränserna kan ge, oavsett om de är studenter eller löntagare. De ser också att det som sker inom EG har blivit till en drivkraft för utvecklingen i Östeuropa. Jag kan nämligen lova er miljöpartister att om ni talade med en ungrare, en tjeckoslovak eller en polack skulle de inte tro sina öron om de hörde er beskrivning av det europeiska samarbetet. Fru talman! Jag kan emellertid inte låta bli att notera det som är mest värt att notera, nämligen att när miljöpartiets slog till och gjorde sin största manifestation under detta riksmöte var det mot Sveriges samarbete med fria, demokratiska nationers frivilliga samverkan. Det var inte mot den globala miljöfaran, inte mot miljöförstöringen och inte mot diktaturerna, utan det var mot den frivilliga samverkan människor emellan.

Fru talman! Jag är oroad över att vi i Sverige, nu när anpassningen till och samarbetet med EG skall drivas så långt det någonsin är möjligt, tar på oss skygglappar när det gäller säkerhetsoch försvarspolitik. Vi är i dag starkt beroende av NATO och EG-teknologi i vår industri och i vår krigsmateriel. Skall vi gå vidare på den vägen? Överbefälhavarens förslag till arméorganisation innebär, såvitt jag förstår, ökade teknologiska satsningar. Skall vi lägga nya ägg i EG-korgen? Vi bör alla veta att västtyska, amerikanska och franska stridsvagnar ligger långt framme i konkurrensen med eventuella svenska. Allvarligast är dock den specialisering och det beroende som automatiskt följer med ett ökat samarbete i fråga om industrivaror och livsmedel. ÖCB och jordbruksnämnden har väsentliga uppgifter att utreda när det gäller vad EG-harmonisering betyder ur beredskapssynpunkt. Men hör ibland bedömningen att vår försörjningstrygghet skulle öka genom att vi får stora och starka samarbetsländer. Jag kan i någon mån inse logiken i detta argument om vi siktar till medlemskap. Men det gör ju inte riksdagsmajoriteten just med hänsyn till Sveriges alliansfria utrikespolitik, som i sin tur är beroende av att vi i Sverige har ett trovärdigt försvar. Men om vi bara harmoniserar och utökar ekonomiskt samarbete i ett väderstreck, ökar vi vår sårbarhet utan att få några som helst garantier för leveranser i kris och krig. Några sådana garantier kan vi ju aldrig få om vi inte är medlemmar och står på EG-sidan i en eventuell framtida konflikt. Harmonisering och ekonomiskt samarbete är bra om de utvecklas åt alla håll men farligt, mycket farligt, ur försvarssynpunkt om de ensidigt styrs mot EG. Vi ökar beroende och sårbarhet, men vi missar den eventuella trygghet som kan ligga i ett medlemskap. Pågående harmoniseringsprocess kan leda till att vi förlorar både trovärdig neutralitetspolitik och möjligheterna att få något i utbyte utom litet pengar. Fru talman! Låt exportindustrin sälja varor både i öst och i väst, men låt den inte förleda oss att sälja vår försvarsförmåga. Vi måste börja diskutera försvarspolitik i samband med EG-politik. Precis som Carl Bildt här har uttryckt vill jag gärna vara med och bygga det nya Europa. Men när man nu österifrån börjar riva järnridån, vill jag att Sverige skall samarbeta med hela Europa och inte bara stärka EG. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer i detta betänkande som bär miljöpartiet de grönas signum med särskilt förord för reservationerna 2 och 14.

Fru talman! Jag har åtminstone till 80 2 följt denna debatt i dag. Och det jag har hört har inte alltid varit visdomar. Det har t.ex. sagts att ett svenskt medlemskap i EG eller ett mycket nära samarbete med EG skulle innebära att vår nationella särart och våra svenska egenskaper skulle försvinna eller kastas bort. Låt mig därför, fru talman, till protokollet få noterat att den danska röda korven fick vara kvar i Danmark, trots att Danmark blev medlem i EG. Fru talman! Sveriges befolkning utgör 0,2 96 av världens befolkning. Sverige har 0,9 96 av världens produktion. Sverige har 1,8 20 av världens export. Detta vittnar om att vi i Sverige för att kunna behålla vårt välstånd är oerhört beroende av att kunna exportera. Jag står här i dag som ledamot av riksdagen men också som ledamot av LO. Jag skulle vilja ställa en fråga till dem som i dag är emot ett närmande till EG. Var skall svenska LO-medlemmar få jobb den dag produkterna i företag där de jobbar blir för dyra? Kan ni som i dag är emot detta Europasamarbete tala om för mig till vilka marknader dessa företag skall rikta sig? Det sägs i dag i denna debatt, vilket är helt fel, att kapitalet vill ha ett EG-samarbete. Men kapitalet klarar sig utan EG. Kapitalet — svenska storföretag — kan flytta från Sverige, kan lägga ned ett skift i Göteborg, Stockholm eller Malmö. Men vart skall de som jobbar i dessa storföretag flytta? Det hade varit värdefullt, fru talman, att få svar på följande fråga: Var skall vi i Sverige kunna sälja de många varor som vi i dag säljer till EG-länderna och som hundratusentals svenska löntagare är beroende av att vi skall kunna fortsätta att sälja?
Fru talman! Det är fascinerande att lyssna på Sten Andersson i Malmö och hans pessimism inför den möjligheten att vi inte skulle bli 100-procentigt anpassade till EG. Sverige har en omfattande export av kvalificerade produkter, och vi kommer att producera kvalificerade produkter i det här landet som vi kommer att kunna exportera över hela världen, också till EG. Prot. 1988/89:129 Med den erfarenhet som jag har från svensk industri sedan 20 år tillbaka av den kreativitet och förmåga som genomsyrar svenska företagsledningar och personalen ända ner på verkstadsgolvet tror jag att vi kommer att kunna fortsätta med detta. Det finns ingen som helst risk för att svensk export skulle upphöra därför att vi inte blir 100-procentigt anpassade till EG. Jag tror att Sten Andersson i Malmö kan vara väldigt lugn och trygg på den punkten — det kommer svenska företagsledare och svenska arbetare att se till.

Fru talman! Carl Frick sade att han var fascinerad över mitt inlägg. Tyvärr kan jag inte sätta samma betyg vad gäller hans. Faktum är att svenska företag med hundratusentals anställda säljer sina produkter till konsumenterna i EG-länderna. Men, Carl Frick från miljöpartiet och ni andra som säger att ni ställer er på de svagas sida i samhället, var finns de marknaderna i dag? Det är helt klart att vitsen med EG är att man till syvende och sist skall skydda sina egna medlemmar. Det innebär att det blir besvärligheter. Kan Carl Frick, som i dag står här som vishetens pelare, tala om för mig och många andra till vilka länder på globen vi kan exportera det bortfall som vi förmodligen, eller rättare sagt säkert, kommer att få om vi inte närmar oss Europa? Det är ytterst värdefullt att få ett klargörande på denna punkt.
Fru talman! Jag känner mig smickrad över att bli kallad vishetens pelare. Det har jag aldrig drabbats av förr. Jag hoppas att jag på något vis kan leva upp till denna hedersbevisning. Jag tycker fortfarande att Sten Andersson i Malmö har litet svårt, som många andra, att höra och läsa vad som har sagts i debatten. Det är inte alls så att svensk industri kommer att drabbas av en katastrof, om vi inte till 100 o ansluter oss till EG. Vi har helt enkelt så kvalificerade produkter i det här landet att vi kommer att få dem sålda. Det är jag till 100 20 övertygad om. Svensk industri har under de 20 år som jag har arbetat där klarat betydligt större problem, bl.a. i samband med oljekrisen, och har en fantastisk omställningsförmåga och en kreativitet som faktiskt ligger långt över vad jag har sett i många andra länder. Det finns alltså gott hopp. Det är väldigt viktigt att man gör klart för sig den levande kraft som finns i svensk industri, som tydligen Sten Andersson i Malmö och hans kamrater i moderata samlingspartiet inte tror på. Jag är väldigt förvånad över den misstro som moderaterna, här i Sten Anderssons i Malmö skepnad, hyser mot kreativiteten och kraften i svensk industri. Det är någonting som ni i moderata samlingspartiet borde fundera över. Tala med alla de företagsledare som säkert står bakom er! Gå och lyssna på dem, så skall ni få se att där finns det kraft!
Fru talman! Vi ser ofta i tidningar annonser där man söker VD, direktör eller direktörsaspiranter. Jag tror att Carl Frick inte behöver slösa med sin tid och sina papper för att söka en sådan plats, för det resonemang som han har fört här i dag bottnar i intet. Vi har i dag en miljardmarknad inom EG. Det = Prot. 1988/89:129 finns, förutom USA och Japan, inte så många andra stora marknader att söka — 6 juni 1989 sig till. Men man bara nonchalerar det hela och säger att det kommer säkert att ordna sig. Ja, för mig och Carl Frick kommer det säkert att ordna sig, men hur går det för hundratusentals LO-medlemmar vars företag i dag lever därför att de kan exportera till EG? Jag tycker att Carl Frick uppträder med en nonchalans mot dessa människor som är näst intill obeskrivlig. Det här är faktiskt allvarligare än att stå i riksdagens talarstol och bara tycka utan att ha det minsta begrepp om verkligheten! Det kan inte vara så, fru talman, att svenska företag säljer till EG-länderna för deras blåa ögons skull, utan för vad EG-länderna kan betala. Sedan sade Carl Frick någonting om svenska företags förmåga att producera. De kan producera hur mycket som helst, men vitsen med att producera också är att någon skall köpa produkterna. Den poängen har, fru talman, Carl Frick och många andra helt uppenbart missat.

Fru talman! Jag har en vision av en värld där övergreppen i Kina inte kunde komma till stånd, därför att Kina ingick i ett internationellt system av gemensam kultur, gemensamma värderingar och gemensam handel. Jag har en vision av ett Sydafrika som inte kan upprätthålla ett apartheidsystem, därför att det landet ingår i en global övergripande ordning där kulturella värderingar delas, utvecklas och utbyts. Jag får inte dela denna vision med miljöpartiets företrädare. När de tänker på frihandel och utveckling använder Lars Norberg uttrycket cancertillväxt. Jag får inte dela denna värdering med miljöpartisterna, därför att de i internationalisering ser uppoffringar i stället för gåvor och utveckling. Fru talman! Jag har minnen från mina studier och skolböcker och min egen kunskap om hur den svenska kulturen växte fram ur ett Europa av sammanhållna värderingar, av högt stående kultur, av gemenskap, av vandrande studenter, av sammanhållning och förståelse. Det är minnen av Europa som jag inte kan dela med miljöpartiet, därför att miljöpartiet lever i ett Europa med taggtrådsgränser och med fiender i omgivningen. Man måste fråga sig, fru talman, på samma sätt som Gunnar Hökmark: Hur kommer det sig att det i vår tid, då 110 nationer samarbetar under stora ansträngningar inom GATT för att åstadkomma ett globalt system av sammanhållning och frihandel, finns en sekt som av Sverige vill göra ett Albanien? Hur kommer det sig? Vi måste hitta ett svar på den frågan! Det är inte en tillfällighet att hela den närvarande miljöpartigruppen anslöt sig till den kommunistiska talaren Annika Åhnberg. Det är givetvis där förklaringen ligger. I den miljöpartistiska ideologin ligger en orubblig tilltro till planhushållning, kontrollsystem och regleringar. Denna övertygelse kan föra miljöpartiets företrädare tydligen hur långt som helst. Hur kan det egentligen komma sig att Carl Frick här i debatten, med utgångspunkt i sin ställning som utredare i kommittén om indirekt beskattning, gör gällande att 119 Prot. 1988/89:129 det reformarbete som pågår på skatteområdet i Sverige skulle innebära en inskränkning av demokratin, att den anpassning av skattesystemet som en anpassning till EG skulle innebära skulle medföra inskränkningar i demokratin? Kan Carl Frick verkligen tro att det är sant? Varför glömmer han bort att arbetet i KIS är en del av ett reformarbete som omfattar många skatter och som syftar till att göra den enskilda skattebetalarens ställning starkare för att naturligtvis stärka hans möjligheter att köpa tidningar. Hur kommer det sig att Carl Frick glömmer att det vid sidan av KIS finns en annan kommitté, vars arbete syftar till en reglerad användning av fossila bränslen — detta för att reducera utsläppen av de farliga gaserna? Carl Frick känner så väl till det. Hur kommer det sig således att han förnekar detta? Hur kommer det sig att Carl Frick påstår att skatteförslagen innebär att användningen av fossila bränslen gynnas? Carl Frick vet så väl att det när det gäller KIS finns en reservation från moderata samlingspartiet som har en utpräglad miljöprofil. Förklaringen är naturligtvis att denna sekt hetsar upp sig så mycket över sin Albanienpolitik att man överger alla hänsyn. Detta är tragiskt. Men det är bra att det avslöjas inför väljarna. Den idealistiska bild som miljöpartisterna så gärna vill visa upp har i dag med besked slagits i spillror.

Fru talman! Nic Grönvall säger sig ha en vision, och det är glädjande. Debatterna här i kammaren brukar annars vara alltför visionslösa. Sedan beror det på vilken vision det är fråga om — om visionen bär sannolikhetens prägel, om man kan tro på den och om man kan känna entusiasm inför den. För Nic Grönvall gäller uppenbarligen följande: ju större statsbildningar och unioner, desto bättre politik. Enligt min mening finns det inte något i världshistorien som bekräftar den teorin. Nic Grönvall beskyller oss i miljöpartiet för att vilja föra en s.k. Albanienpolitik. Jag tycker dock att vi har varit ganska måttfulla i denna debatt, även om vi har tagit ungefär en timme av kammarens debatt i anspråk utöver vad som är vanligt. Hur kan det bli på det här sättet? frågar Nic Grönvall. Svaret är att vi tror på friheten. Men vi tror också på solidariteten. Det är hela tiden fråga om en rimlig avvägning mellan dessa båda saker. Nic Grönvall anklagar mig för att tala om cancertillväxt. Ja, det talas ju så mycket om ekonomisk tillväxt — i synnerhet från Nic Grönvalls partis sida. Vi tror alltså att en ekonomisk tillväxt som inte har vissa förtecken när det gäller miljö och resurser leder till ofärd. Därför behövs det faktiskt en begränsning av friheten. Det gäller att hålla balansen. Anledningen till att vi instämde i Annika Åhnbergs uttalanden var att hon sade kloka ord, inte att hon framförde några speciellt kommunistiska budskap. Det är alltså innehållet i ett anförande som är avgörande, inte vem som håller anförandet. Slutligen något om demokratin och skattesystemet. Vi försvarar gärna svenska folkets urgamla rätt att sig självt beskatta. Vi tror att sådan småskalighet kan vara ganska nyttig. Varje land i Europa bör således ha kvar den rätten.

Fru talman! Nic Grönvall anklagar oss i miljöpartiet de gröna för att föra 6 juni 1989 vad han kallar en Albanienpolitik. Men Albanien är ett slutet och fattigt samhälle. Sverige är ett öppet och rikt samhälle, och miljöpartiet de gröna vill att Sverige skall fortsätta att vara ett rikt och öppet samhälle — rikt i den meningen att vi försöker arbeta inom de gränser som naturen sätter och inte överskrider dessa. Vi är för att människor kan utbyta erfarenheter och resa och få utbildning på olika ställen ute i världen. Detta är väldigt viktigt. Nic Grönvall attackerar mig därför att jag har sagt att moms på tidningar kan innebära så kraftigt höjda priser att många människor inte längre anser sig ha råd att köpa tidningar. Det tycker jag skulle vara djupt olyckligt. Det är ju oerhört viktigt att det finns en mångfald när det gäller pressen och att många människor har möjlighet att läsa tidningar. Detta är viktigt för den demokratiska utvecklingen. Därför har vi sagt att vi ser med oro på en sådan utveckling. När det gäller KIS och energiskatterna står det klart och tydligt i det aktuella betänkandet att förbrukningen av fossila bränslen och elkraft stiger, om man momsbelägger energin. Dessutom missgynnas förbrukningen av inhemska förnybara energislag. Detta framgår alltså klart och tydligt av majoritetens skrivning. Att moderaterna sedan har en annan skrivning är en helt annan sak. Mitt yttrande gällde enbart majoritetens skrivning i betänkandet. Jag står fortfarande för vad jag sagt på den punkten.
Fru talman! Någon gång måste debatten ta slut. Jag lovar att inte begära ordet igen i denna debatt. Jag ville dock få ordet en sista gång med anledning av Lars Norbergs inlägg — särskilt som jag riktat kritik mot honom för hans syn på tillväxten och för hans ringaktande beteckning för den ekonomiska tillväxten. Han använde faktiskt begreppet cancertillväxt i sitt anförande. Ordet solidaritet görs till ett huvudord i miljöpartiets politik. Vad som kännetecknar Albanienpolitiken är just bristen på solidaritet. Det är ju inom ramen för det internationella samarbetet och för en god ekonomisk tillväxt som världen får resurser att utveckla de länder där man i dag har en lägre levnadsstandard. Det är värt att notera att det är miljöpartiet som använder ordet solidaritet i alla sammanhang. Men miljöpartiet är samtidigt det parti som vill förvägra världen den tillväxt som kan ge även de fattiga folken standard som vi har och som Carl Frick säger sig vilja värna om.

Fru talman! Nic Grönvall anser tydligen att mitt tal om cancertillväxt är förgripligt. Jag tycker att det ordet kan användas i syfte att varna för vad som händer om vi icke hushållar med miljöoch naturresurser och om vi tillåter en ekonomisk tillväxt utan att ta hänsyn till vad miljön tål. Talet om Albanienpolitiken är så överdrivet att jag inte går i svaromål på den punkten. Kammaren övergick till att fatta beslut i ärendet.